Herr talman! Jag skall inte heller vara med om att starta någon lekmannadebatt i denna fråga, men fru Eriksson i Stockholm sade en sak som jag fann något underlig, nämligen att information av typ broschyrer inte skulle vara av värde. Låt mig dra en parallell med den oerhört stora satsning som gjordes för några år sedan när det gällde att informera om bröstcancer. Fru Eriksson i Stockholm vet lika väl som jag att man på sjukvårdsinrättningar och apotek då hade tillgång till en broschyr som berättade om faran av denna sjukdom. Dessutom visades i TV ett utomordentligt instruktivt program om hur man själv skulle kunna komma underfund med om det fanns orsak att misstänka bröstcancer. Vi har klart bevis för att detta i hög grad ökade medvetandet om faran för denna mycket spridda sjukdom. Det är väl då inte förmätet av oss att tro att vi inte skulle må illa av att veta mer om hjärtinfarktsymtomen — dem vet antagligen både fru Eriksson i Stockholm och jag mycket litet om — kanske beroende på att risken för hjärtinfarkt statistiskt sett är betydligt större för våra manliga kolleger än för fru Eriksson i Stockholm och mig.

Herr talman! Herr Jonasson har frågat mig om jag är beredd medverka till sådana lokaliseringspolitiska åtgärder inkluderande järnvägstrafik och annan service att en positiv utveckling främjas i Fryksdalen. Som jag tidigare redovisat i den proposition om den fortsatta regionalpolitiska stödverksamheten som förelagts riksdagen skall länsstyrelserna och planeringsråden utarbeta konkreta regionalpolitiska handlingsprogram — länsprogram 1970 — med förslag till åtgärder för att lösa de problem som utvecklingen kan medföra i de skilda länen. Länsprogrammen skall redovisas till inrikesdepartementet under år 1971. I samband med behandlingen av dessa program blir det möjligt att på ett systematiskt sätt för alla regioner i riket — inte enbart Fryksdalen — pröva vilka åtgärder som behöver vidtas för att vi skall kunna påverka utvecklingen i enlighet med målen för den regionala politiken. Detta bör kunna ske under år 1972. Jag är därför inte nu beredd att ta allmän ställning till vilka långsiktiga åtgärder som bör vidtas i Fryksdalskommunerna. Jag vill emellertid erinra om att i de tre kommunblocken Torsby, Sunne och Kil lokaliseringsstöd i olika former har utgått i 19 fall. Den sammanlagda investeringskostnaden har beräknats till ca 43,8 miljoner kronor. Det beviljade stödet i form av lån och bidrag uppgår till ca 24,1 miljoner kronor. Företagen har beräknat sysselsättningsökningen genom denna utbyggnad till ca 390 personer: Huvuddelen av denna ökning har också inträffat. Möjligheter att få lokaliseringsstöd på samma villkor som hittills finns alltjämt för företag som bygger ut eller nyetablerar inom de berörda kommunerna. När det gäller den av interpellanten berörda järnvägen har jag från chefen för kommunikationsdepartementet inhämtat att lönsamheten för järnvägslinjen Kil Torsby skall undersökas av SJ:s regionala organ under år 1971. Om denna undersökning kommer att leda till någon framställning till Kungl. Maj:t om nedläggning kan inte nu förutsägas. Ersättningen till SJ:s olönsamma bannät har under en följd av år täckt driftunderskotten på bandelen Kil— Torsby. Staten har därmed medverkat till att trygga en rimlig trafikservice för denna bygd.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

Men samtidigt har den medfört stora förändringar i vårt samhälle, som undergår en stark mekaniseringsoch rationaliseringsprocess. I stora delar av vårt land men kanske främst i Fryksdalen har många människor friställts vid denna process. Jag tänker då främst på omställningarna i jordoch skogsbruket. Genom otillräcklig planering från samhällets sida har de friställda inte kunnat erhålla sysselsättning och utkomst i önskvärd omfattning. Vi har därför fått en stark utflyttning av människor, som i sin tur har inneburit att resandefrekvensen på tågen har gått ned. Ekonomin för exempelvis Fryksdalsbanan har blivit sämre, och det föreligger ett hot om nedläggning av persontrafiken. Vi inom centern har länge arbetat med förslag om lokaliseringspolitiska åtgärder. Sådana åtgärder kom slutligen också till stånd, och de har förvisso gjort stor nytta. Som inrikesministern säger har. man i de tre kommunblocken Tors by, Sunne och Kil fått lokaliseringspolitiskt stöd i 19 fall. Stödet uppgår till ca 24,1 miljoner kronor och ca 390 personer har fått sysselsättning. Jag betvivlar inte alls riktigheten av dessa sifferuppgifter, och jag gläds över framgångarna. Sedan jag den 4 mars framställde min interpellation har också nya förslag till förbättring av den lokaliseringspolitiska verksamheten lagts på riksdagens bord. Även om jag för min del skulle ha önskat ännu starkare krafttag från regeringens sida i fråga om lokaliseringspolitiska åtgärder hälsar jag med tacksamhet de förbättringar som föreslås. Jag vill starkt poängtera att alla satsningar på lokaliseringspolitik enligt min mening är väl använda medel. Flyttning av folk från vissa delar av vårt land till storstadscentra kostar mycket pengar. Jag skall emellertid inte närmare gå in på dessa frågor nu, eftersom de kommer att behandlas om några dagar, då vi skall diskutera den nyligen framlagda propositionen i ärendet. Beträffande framtida ytterligare satsningar hänvisar inrikesministern i svaret till de konkreta regionalpolitiska handlingsprogram — länsprogram 1970 — som skall utarbetas av länsstyrelserna och planeringsråden samt redovisas till inrikesdepartementet under år 1971. Då bör också, såvitt jag förstår, trafikförsörjningsplaner upprättas. Departementet skall sedan behandla programmen och pröva vilka åtgärder som behöver vidtas. Detta bör kunna ske under år 1972, säger inrikesministern. Jag förstår mycket väl att denna tågordning måste tillämpas, och jag accepterar den. Det går inte att komma fram fortare. Under tiden måste vi emellertid försöka göra allt vi kan för att få till stånd så många sysselsättningsmöjligheter som vi över huvud taget kan åstadkomma. Så kommer jag till pudelns kärna — det gäller samordningen av olika åtgärder. Inrikesministern har av kommu nikationsministern inhämtat att lönsamheten för järnvägen Kil—Torsby skall undersökas av SJ:s regionala organ under år 1971. Om denna undersökning ger negativt resultat kan detta leda till att Kungl. Maj:t beslutar sig för nedläggning av järnvägen. Mot de företagsekonomiska aspekterna måste man alltid ställa de samhällsekonomiska och sociala följderna av en nedläggning. Åtgärderna måste ses som en helhet — den ena handen måste veta vad den andra gör. Skall man först genom lokaliseringspolitiska åtgärder göra insatser och sedan göra livet surt för dem, som bosatt sig i området, och lägga ned en järnväg? Nej, här måste enligt mitt förmenande en bättre samordning komma till stånd. Varför skall man då så snart som år 1971 göra denna undersökning? Måste man inte — det bjuder väl konsekvensen — vänta med dessa beräkningar och eventuella förslag tills man fått fram de regionalpolitiska handlingsprogrammen? Och dessa handingsprogram kan ju inte föreligga förrän tidigast år 1972. Många nya företag har etablerats i Fryksdalen, men de har ännu inte kommit i gång. Spånplattefabriken i Norra Ny har också beslutats men inte startat. Jag hoppas också att en hel del skall kunna ske under den närmaste framtiden och att de regionalpolitiska handlingsprogrammen kan ge upphov till nya företag. Därför bör man vänta med beslut rörande nedläggning av järnvägen. Till dess får man enligt min mening finna sig i att via kollektivbiljetten ta de småförluster som kan uppstå. Jag vet mycket väl att inrikesministern inte har hand om kommunikationsfrågorna, men samordningen av lokaliseringspolitiken och kommunikationerna måste ju ordnas inom regeringen; annars kan man vidta åtgärder som är felaktiga. Om vi skall ha möjlighet att på bästa sätt tillvarata samhällets intressen och resurser, måste en bättre samordning helt enkelt ske. Detta gäller på alla områden — jag tänker på lokaliseringspolitik, transportpolitik, postdistribution, järnvägstrafik, kanaloch landsvägstrafik, skoltransporter o.s.v. Mellan raderna i interpellationssvaret vill jag dock läsa ut, att en sådan samordning skall komma till stånd. Om så är fallet är jag tills vidare nöjd, och då tackar jag än en gång för svaret.

Herr talman! Jag skall gärna ge herr Jonasson rätt i att han ur svaret har kunnat läsa ut, att det är möjligt att göra en samordning i detta fall.

Det kanske inte alltid är så lyckligt att tidpunkterna kan sammanfalla så här.

Därför tror jag inte att det finns anledning att betvivla att vi har rätt betydande möjligheter att bedöma detta problem i ett sammanhang år 1972.
Herr talman! Jag tackar inrikesministern speciellt för vad han säger om att en samordning i detta fall skall ske. Jag ville ju också tolka svaret på det sättet. En samordning är helt enkelt nödvändig, om vi inte skall göra av med våra samhällsresurser och om vi över huvud taget skall kunna klara landsbygdens problem. Vad som har gjort mig något orolig är att SJ redan 1971 skulle börja göra vissa undersökningar av lönsamheten. Om det emellertid blir så, som inrikesministern nu säger, att man inte får ta hänsyn till reslutatet vid ett enda tillfälle utan jämväl måste beakta den utveckling som kan ifrågakomma, är jag inte särskilt rädd för att det blir en nedläggning i detta fall. Jag vill kraftigt understryka att man här bör avvakta vad som kan åstadkommas genom de regionalpolitiska planerna och bedöma hur utvecklingen kan komma att te sig innan man går till verket. Många i Värmland, och speciellt i Fryksdalen, har fruktat att man skulle gå fram alldeles för fort och så att säga fälla dödsdomen över järnvägen innan man sett vilka verkningar dagens insatser får och vad som eventuellt kan komma till i framtiden. Jag tackar inrikesministern för de uppgifter han nu har lämnat.
Herr talman! Herr Carlshamre har frågat mig, om jag anser att sammansättningen av styrelsen för Stiftelsen Invandrartidningen står i överensstämmelse med de uttalanden som gjordes av 1967 års riksdag i samband med beslutet om stiftelsens inrättande samt om jag anser att Invandrartidningens redaktionella ledning varit och är tillförsäkrad en oberoende ställning gent emot statsmakterna. Den av regeringen 1966 tillsatta arbetsgruppen för invandrarfrågor tog redan samma år upp frågan om möjligheterna att tillgodose skilda invandrargruppers behov av information. Arbetsgruppen föreslog efter en opinionsundersökning att en veckotidning för utlänningar skulle ges ut. Förslaget granskades av statskontoret, som föreslog att en stiftelse skulle inrättas med uppgift att som huvudman för verksamheten vara tidskriftens ägare. Härigenom skulle enligt statskontoret den redaktionella ledningen tillförsäkras en oberoende ställning gentemot statsmakterna. För att förhindra eventuella påtryckningar i fråga om innehållet i tidningen från de myndigheter och organisationer vilkas verksamhetsområden behandlades i tidningen förordade statskontoret, att utgivaransvaret lades på tidningens chefredaktör. Representanter för dessa myndigheter och organisationer borde inte ingå i tidningens styrelse. Statskontoret föreslog för sin del att ledamöterna i arbetsgruppen för invandrarfrågor skulle utses som ledamöter i styrelsen. I proposition 149 år 1967 anslöt sig min företrädare till statskontorets principiella synpunkter. Däremot togs frågan om styrelsens sammansättning ej upp i propositionen. Statsutskottet konstaterade i sitt utlåande att stiftelseformen var en lämlig organisationsform för = tidningsverksamheten. I december 1967 tillsatte regeringen styrelsen för Stiftelsen Invandrartidningen. I överenssetämmelse med statskontorets förslag utsågs ledamöterna i arbetsgruppen för invandrarfrågor till ledamöter i stiftelsens styrelse med arbetsgruppens ordförande som ordförande även i styrelsen. Dessutom kompletterades styrelsen med en expert från statskontoret samt med dåvarande ordföranden i Svenska journalistförbundet. Enligt stadgarna som fastställdes sam När statens invandrarverk inrättades den 1 juli 1969 upphörde arbetsgruppen för invandrarfrågor. Gruppens uppgifter och huvuddelen av dess personal överfördes till byrån för anpassningsfrågor inom det nya verket. I anslutning härtill avgick arbetsgruppens ordförande som ordförande i Invandrartidningens styrelse, som utökades med bl.a. en representant för den största invandrargruppen. Jag vill betona att invandrarverket på anpassningsområdet har en samordnande och initiativtagande funktion och inte representerar de myndigheter — exempelvis arbetsmarknadsstyrelsen, skolöverstyrelsen och socialstyrelsen — och organisationer vilkas verksamhetsområden företrädesvis behandlas i Invandrartidningen. Invandrartidningens redaktionella ledning är sålunda tillförsäkrad och intar en oberoende ställning gentemot statsmakterna. I den mån material ställts till förfogande av myndigheterna har tidningens redaktion fått redigera detta helt självständigt. Hittillsvarande erfarenheter av stiftelsens verksamhet ger enligt min mening inte anledning till ändringar i fråga om Stiftelsen Invandrartidningens organisation och verksamhet. Jag kommer emellertid att även framdeles ägna uppmärksamhet åt dessa frågor bl.a. vid förordnande av ledamöter i stiftelsens styrelse.
Herr talman!

Jag tror att riksdagen var helt överens om att styrelsen skulle ha en sådan sammansättning att de myndigheter och organisationer, vilkas verksamhetsområden behandlades i tidningen, inte skulle vara företrädda. Jag frågade mig hur regeringen såsom utnämnare av styrelseledamöter kunnat tolka detta beslut så att företrädare för invandrarverket inte bara tillåtits ingå i utan, vågar man väl säga, även dominera styrelsen. Vi får nu förklaringen till detta förhållande när statsrådet Holmqvist inte bara säger utan till och med betonar, att invandrarverket på anpassningsområdet har en samordnande och initiativtagande funktion och inte representerar de myndigheter — det lämnas tre exempel, nämligen arbetsmarknadsstyrelsen, skolöverstyrelsen och socialstyrelsen — samt organisationer vilkas verksamhetsområden företrädesvis behandlas i Invandrartidningen. Detta är förklaringen till regeringens sätt att utse styrelsen. Man betraktar icke invandrarverket som en av de myndigheter, vilkas verksamhetsområden behandlas i tidningen. Statsrådet uttrycker förhållandet så att verket inte representerar dessa myndigheter. För mig var det, i varje fall intill denna stund, självklart att verket inte bara representerar utan är en sådan myndighet, dessutom den mest framträdande och viktigaste av dem. Om något ämbetsverks representanter genom riksdagsbeslutet skulle vara diskvalificerade för att ingå i Stiftelsen Invandrartidningens styrelse, vore det framför alla andra just invandrarverkets. På denna punkt har emellertid statsrådet och regeringen en annan mening vilket förklarar den rådande i förhållande till riksdagsbeslutet ganska ologiska ord Jag kan inte säga att jag omvänts till att dela statsrådets uppfattning på denna punkt, men jag är åtminstone i stånd att förstå den. Jag anser alltså fortfarande att invandrarverket är ett ämbetsverk eller en myndighet av just den karaktär som särskilt nämnts i beslutet om inrättandet av tidningen och dess stiftelse. Det är emellertid något egendomligt både med förarbetena till och med riksdagsbeslutet om Invandrartidningens tillkomst. Allt går inte till alla delar ihop i detta sammanhang. Jag skall t.ex. utan vidare medge att en hårdragen tolkning av uttalandet, att de myndigheter, vilkas verksamhetsområden behandlas i tidningen, icke skulle få vara företrädda i dess styrelse, kan te sig egendomlig. En viss kontakt och även en personlig sådan mellan framför allt det ansvariga verket och den tidning som har att informera >kundkretsen> — om jag får använda ett sådant uttryck — kunde kanske te sig naturlig, men därom står ingenting i riksdagsbeslutet. Svårare är emellertid att denna självständighetsfråga tycks vara en smula oklart behandlad. Det talas mycket om att tidningens redaktionella ledning skulle tillförsäkras en gentemot statsmakterna oberoende eller självständig ställning. För att tillförsäkra tidningens redaktionella ledning en sådan oberoende ställning behövs dock egentligen inga särskilda åtgärder, framför allt behövs ingen stiftelse. Det finns en lång rad statliga verk och myndigheter som utger egna publikationer. Vissa av dem är mera interna och avsedda som en sorts personalpublikationer, andra är mera avsedda för externt bruk. Man har mig veterligt icke i något annat fall funnit det nödvändigt att inskjuta en stiftelse som ägare mellan verket, d. v. s. statsmakten, och tidningen. Icke desto mindre är de redaktionella ledningarna i alla dessa publikationer tillförsäkrade en fullt oberoende ställning i förhållande till statsmakterna, nämligen genom tryckfrihetsförordningen. Det är alltid den ansvarige utgivaren som har det avgörande inflytandet över en periodisk skrifts innehåll. Det behövs icke någon särskild anordning för att ytterligare understryka detta. Om riksdagen, om statsrådet som skrev propositionen, om statskontoret och andra utredande instanser bara hade önskat tillförsäkra Invandrartidningens redaktionella ledning en oberoende ställning, hade det varit tillräckligt att framhålla — vilket egentligen även det bör vara självklart — att den ansvarige utgivaren skall vara tidningens redaktör. Sedan sköter tryckfrihetsförordningen om att han har en oberoende ställning gentemot ägaren. Gentemot ägaren har ansvarige utgivaren alltså en självständig ställning, och ägaren är i detta fall staten. Och det var en oberoende ställning gentemot staten som skulle tillförsäkras ledningen. Men när man skjutit in en stiftelse som ägare av denna statliga publikation, måste man därmed ha avsett någonting mera än att bara garantera den redaktionella självständigheten. Man måste ha velat göra även ägaren på något sätt oberoende av statsmakterna, ty annars är stiftelsen helt överflödig. Vi vet att det vid kontroverser mellan en tidningsägare och den ansvarige utgivaren är utgivaren som har lagens, t.o.m. grundlagens, skydd för sin oberoende ställning. Det står i ägarens makt att avskeda den ansvarige utgivaren och tillsätta en ny, om de inte kommer överens. Jag har svårt att förstå att inte meningen med denna anordning — en stiftelse inskjuten som ägare mellan staten och tidningen — har varit att just flytta den makten, d.v.s. makten att tillsätta och avskeda ansvarig utgivare, ett stycke bort från den mer centrala statsmakten och från de verk och myndigheter, vilkas verksamhetsområ den närmast berörs av tidningen. Om detta inte varit tanken — och jag medger att det inte står någon förklaring härom — är enligt mitt sätt att se hela anordningen meningslös. Då kunde lika gärna invandrarverket, liksom en rad andra verk och myndigheter, självt stått som ägare av tidningen och tillsatt en ansvarig utgivare som enligt tryckfrihetsförordningen är garanterad den oberoende ställning som det här kan bli fråga om. Men om jag har tolkat detta rätt, d.v.s. att det är ägaransvaret och inte bara utgivaransvaret man önskar flytta ett stycke bort från statsmakten, är denna långt drivna personalunion mellan invandrarverket och Stiftelsen Invandrartidningen enligt mitt sätt att se knappast i överensstämmelse med andan i det beslut vi fattade. Jag skulle vara mycket intresserad om statsrådet hade någon synpunkt på denna fråga beträffande de två ansvaren, ägaransvaret och utgivaransvarct, och ta ställning till om syftet med såväl förarbetena som riksdagsbeslutet ändå inte måste ha varit att flytta inte bara utgivaransvaret utan också ägaransvaret bort från den centrala statsmakten. I så fall tror jag det är rätt mycket av nöden att statsrådet Holmqvist fullföljer den avsikt han i slutet av interpellationssvaret säger sig ha, nämligen »att även framdeles ägna uppmärksamhet åt dessa frågor bl.a. vid förordnande av ledamöter i stiftelsens styrelse».
Herr talman! När jag svarar på den senaste frågan skall jag göra det så pass enkelt att det står klart hur fåfängt det egentligen är att attackera dessa spörsmål såsom herr Carlshamre gjort. Vem kommer att äga och vem kommer att ha ägaransvaret för denna tidning? Blir det någon annan än staten? Vi har dock träffat ett beslut om att tidningen skall ges ut, och statsmakterna får lov att hjälpa till med finansieringen, ty ingå andra anmäler sig för den uppgiften. Staten får alltså svara för den saken, och frågan om vilka organ som skall sköta handläggningen kan vi diskutera senare. Jag tycker att herr Carlshamre har gjort det för bekvämt för sig. Riksdagen har ju över huvud taget inte uttalat sig om styrelsens sammansättning. Statskontoret hade en mening härom, och sedan blev det ju faktiskt så att inrikesministern följde statskontorets anvisning på den punkten, d.v.s. han valde de personer som satt i den särskilda arbetsgruppen. Därefter upphörde denna arbetsgrupp och i stället fick en byrå i verket samma funktioner. Det rör sig om samma människor. I båda fallen gäller det statstjänstemän. Den ene var tidigare ambassadör i statens tjänst och blev sedan chef i invandrarverket. En annan man som deltog i arbetet i arbetsgruppen fortsatte med samma uppgifter i en ny tjänst; han var också statstjänsteman. Det blir ju inte så stor skillnad, såvitt jag kan se, om en byrå inom invandrarverket får fullfölja de funktioner som tidigare ålåg arbetsgruppen för invandrarfrågor. Jag tror att vi här rör oss mest med formaliteter. Det skulle vara allvarligare om man kunde påvisa att vi här hade åstadkommit en ordning som på något sätt hindrade denna publikation att fylla sin funktion på det sätt som är tänkt. Verksamheten med utgivandet av denna tidning för invandrare var tänkt som en försöksverksamhet, vilket också förklarades från början. Statskontoret — för att här ännu en gång åberopa den myndigheten — ansåg att det behövdes en försöksverksamhet på ett par år innan man hade bildat sig en uppfattning om lämpligaste formen. Nu sysslar ju invandrarutredningen med frågan hur vi skall ordna den mera långsiktiga informationsverksamheten för de utländska medborgare som kommer hit till vårt land. Den utredningen har helt fria händer att föreslå olika informationsvägar, och när den utredningen framlägger sitt betänkande kanske vi får anledning överväga om inte den nuvarande informationen måste kompletteras med andra åtgärder. Den tidning vi här diskuterar blir då säkerligen ett av medlen i en hel arsenal hjälpmedel. Med hänsyn härtill tycker jag att herr Carlshamre borde ha kunnat beakta att denna publikation är en provisorisk anordning och att det i framtiden kanske kan visa sig lämpligt att ordna informationen på annat sätt. Slutligen vill jag tillägga att den förändring som skett i den styrelse det här gäller är, att sedan riksdagen behand "lade detta ärende första gången har styrelsen tillförts en representant för invandrarna själva, vilket jag ser som en

Herr talman! Jag har inte någon önskan att i detta ärende bli ovän med statsrådet Holmqvist, utan jag har faktiskt bara haft ett syfte med min interpellation — ett syfte som är ganska naturligt för interpellanter — nämligen att försöka skapa klarhet i en fråga som, mitt åtgörande förutan, hade blivit en offentlig debattfråga där meningarna bröts och informationen om vad som förevarit uppenbarligen inte var helt till fyllest på alla kanter. Jag tror det är nyttigt om vi kan hjälpas åt att åstadkomma viss klarhet därvidlag. Sedan undrar jag om det inte är statsrådet Holmqvist själv som gör det litet lätt för sig i sitt senaste inlägg. Detta att sätta en stiftelse som ägare av en tidning är på intet sätt nytt eller unikt. Det har förekommit tidigare i tidningsvärlden. Vi har stora dagstidningar som ägs av fristående stiftelser, och när de stiftelserna kommit till har det alltid skett i ett bestämt syfte, i re gel för att garantera tidningens oberoende ställning. Ett klassiskt internationellt exempel där är Times i London; det klassiska exemplet i Sverige är Svenska Dagbladet, som efter många äventyr för några decennier sedan förankrades i en stiftelse just med det syftet att trygga tidningens framtida utgivning oberoende av krafter som inte borde få påverka en fri, nyhetsförmedlande och opinionsbildande tidning i vårt land. Stiftelseformen har i sådana fall ansetts lämplig att skjuta in mellan den som finansierar och publikationen som sådan. Som statsrådet mycket riktigt påpekat är det här staten som är den verklige ägaren och ensam finansiär av tidningen. När man i sådana fall skjuter in en stiftelse brukar syftet vara exakt att finansiären inte skall ha ett alltför starkt inflytande över publikationen. Och om man inte har haft det syftet, så kan jag inte finna annat än att stiftelseformen som sådan är meningslös. Då kunde man lika gärna ha låtit invandrarverket liksom så många andra verk och myndigheter stå som ägare till sin egen publikation. Har man inte haft det syftet skulle jag gärna vilja höra statsrådets mening om vilket syfte man haft med att skapa den ändå litet obekvämare formen med en inskjuten stiftelse. Själv har jag inte alls svårt att se en motivering för att på detta sätt mycket klart accentuera att Invandrartidningen skall ha en speciellt oberoende ställning gentemot statsmakten i jämförelse med andra statliga publikationer. Den vänder sig ju till en publik av invandrare av vilka de flesta inte behärskar svenska språket. Det är för många av dessa invandrare den egentligen enda regelbundna kontakten med Sverige, med svenskt kulturliv och med invandrarnas egna intressefrågor. De kan inte läsa den vanliga dagstidningen och de har fått Invandrartidningen som ett slags ersättning — en tämligen blygsam ersättning. Men den är ändå en ersättning, och det framgick klart av förarbetena att det är meningen att den på detta sätt skall fylla det tomrum som en icke i landets språk kunnig person måste uppleva när det gäller informationen om det nya hemlandet.

Jag har trott att det är meningen att tidningen skall kunna fungera även på detta sätt, och då är det självfallet viktigt att den av sina läsare upplevs som en fri och oberoende publikation, att den så nära som möjligt motsvarar den vanliga tidning man kan prenumerera på och som kan hjälpa en i alla dessa situationer. Jag tror det är en riktig väg för att ge tidningen ett sådant förtroendekapital att — som jag uttryckte mig i mitt förra inlägg — flytta även ägaransvaret, även om det så bara skulle vara symboliskt. Det är dock en rätt kraftfull symbol när man unikt för detta ändamål inrättar en tidningsstiftelse i statens ägo. Jag tror alltså att det även under dessa förhållanden är värdefullt att flytta bort ägaransvaret från den centrala makten och dess ämbetsverk och myndigheter. Jag är fortfarande, herr statsråd, övertygad om att detta har varit meningen med utformningen av organisationen såsom en särskild stiftelse. Och om det inte varit det borde det ha varit på detta sätt, och vi bör då betona organisationens karaktär av stiftelse. Stiftelsen skall vara ett organ som accentuerar att tidningen står fri och oberoende, så långt det är möjligt, i förhållande till sin ägare, svenska staten.
Herr talman! Herr Carlshamre har mycket bestämda meningar om hur det borde vara. Han säger att man borde ha lagt ansvaret hos invandrarverket i stället. Men vi hade ju inget invandrarverk på den tiden. Jag har försökt beskriva hur invandrarverket kom till senare och att en byrå inom invandrarverket har samma funktion som arbetsgruppen. Men det rör sig dock alltjämt om en stiftelse, och i styrelsen för den sitter ett antal personer. Jag har angivit några av dem. De sitter inte där — som jag också betonat — såsom representanter för de myndigheter som diskussionen gällt och som man hävdat skulle ha blivit tillgodosedda i tidningen. Då förstår jag inte varför herr Carlshamre fortsätter detta resonemang. Det vore rimligt att erkänna att dessa personer har förmågan att i stiftelsen frigöra sig från eventuella andra tjänsteuppgifter. Journalistförbundets ordförande exempelvis bör väl här kunna uppträda med opartiskhet. Den som representerar invandrargrupperna har självfallet inte något speciellt ansvar mot myndigheter. Åtskilliga av de andra personer som sitter i stiftelsens styrelse bör vi också kunna tillerkänna möjligheter att göra en självständig bedömning. Det finns alltså en stiftelse. Och när det gäller vad som skall skrivas i tidningen och i vilken utsträckning man skall få lov att attackera myndigheterna, så ligger det på chefredaktören att avgöra. Det skall vi väl inte föra in i denna diskussion, utan det är helt klart att det ankommer på den ansvarige utgivaren, chefredaktören, att se till hur tidningen redigeras. Därvidlag har jag inga synpunkter att anföra.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

Det är inte min mening, herr talman, att provocera till en debatt om socialisering eller inte socialisering, men att jag med oro följer denna utveckling vill jag ändå i detta sammanhang understryka. Att den statliga verksamheten blir alltmer omfattande har jag också framhållit i min interpellation. I detta gigantiska svenska företag finns det risker för att onödiga kostnader uppstår. Man kan belysa dess omfattning på många sätt, t.ex. genom att peka på det stora antal människor som är sysselsatta i den statliga och statsunderstödda verksamheten: ca 400 000 personer. Till detta kan man lägga de statliga och delvis statliga bolagen, och då kommer man upp till ett antal av nära 500 000 människor. Det konsumeras en mängd varor av dessa statliga myndigheter, ämbetsverk och bolag. Produktionen av dessa varor är sedan länge industrimässigt hårdrationaliserad. Själva konsumtionen är strängt reglerad av anslagstilldelningen. Mellan dessa två moment ligger distributionen och lagringen, och det är på dessa båda led i varukedjan jag har velat fästa statsrådets uppmärksamhet. Jag har gjort det på grundval av de erfarenheter som har vunnits inom det enskilda näringslivet och inte minst med tanke på den snabba omvälvning som datatekniken kan innebära. Därför har jag pekat på möjligheten att inrätta stora lageroch distributionscentraler. Det svar som jag har fått av statsrådet ger vid handen att det har funnits motiv för denna interpellation och att det kanske t.o.m. så småningom finns anledning att göra en uppföljning. Finansministern redovisar vad som har skett och vad som sker på olika håll, företrädesvis inom de enskilda förvaltningarna på den offentliga sektorn. Men statsrådet pekar också på att det finns samordning på vissa områden, och det noterar jag med största tillfredsställelse. Jag hade dock blivit ännu mer nöjd om mina förhoppningar hade infriats, att jag i dag skulle ha fått ett besked som hade inneburit att ett mera djärvt och genomgripande grepp för ytterligare besparingar inom den offentliga sektorn skulle tas. Men, säger finansministern, har jag då inte observerat vad som står om exempelvis statskontoret och riksrevisionsverket och vad de har gjort i flera år? I svaret står det att de har arbetat med utredningar, som rör den offentliga sektorns lagerhållning och distribution. Vidare meddelas att riksrevisionsverket planerar undersökningar som kan ge underlag för ytterligare rationaliseringar av denna varuförsörjning. Självfallet har jag läst detta. Men dessa uppgifter initierar en fråga: Om detta har skett i så många år, varför har då inte något mer konkret hänt? Statsrådet slutar med att säga att ytterligare åtgärder inte är påkallade från hans sida. Då hoppas jag bara att interpellationen kan få andra att vidta ytterligare åtgärder. Om så sker är syftet med interpellationen ändå uppnått.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

Det hade nog inte varit för mycket begärt att finansministerns svar hade innehållit en kommentar till de siffror i finansplanen som jag refererade till i min interpellation. Där påpekades att sparkvoten hade sjunkit från 8,4 procent 1964 till 3,5 procent 1969. I interpellationen hänvisades också till att hushållssparandet utöver försäkringssparandet i årets finansplan beräknades till 700 miljoner kronor, medan man i 1969 års finansplan hade gjort en prognos som slutade på hela 5,8 miljarder kronor. Det hade varit intressant om finansministern hade velat redogöra för tillförlitligheten i dessa siffror. I den preliminära nationalbudgeten, som utgjorde bilaga 1 till årets finansplan och som sammanställts av konjunkturinstitutet, redovisades att statistiken var ofullständig och svårtolkad.

Jag vill därför fråga finansministern om han anser att hushållssparandet har nedgått under de senaste åren. Finansministern sade i sitt interpellationssvar att det hade förekommit mycket betydande justeringar i siffrorna för sparandet. Den största justeringen skulle gälla hushållens sparande utöver försäkringssparandet. Nedjusteringen av detta sparande från 5,8 miljarder till bara omkring 700 miljoner kronor är inte bara, herr finansminister, en betydande justering utan måste ges helt andra dimensioner. Att detta sparande nu beräknas till mindre än en sjättedel av vad som tidigare angivits måste ha kommit som en chock för t.o.m. en så erfaren person som herr finansministern. Jag beklagar verkligen att finansministern inte velat lägga fram några förslag om stimulans av sparandet. Att ett eget sparkapital ger människorna större oberoende och ökad valfrihet kan väl knappast någon bestrida. Finansministern har själv förra året på ett alldeles utomordentligt sätt beskrivit detta. I det socialdemokratiska partiorganet Aktuellt har han själv skrivit följande: >»Utan eget sparkapital får du vara mjuk i ryggen, med en slant på banken kan du be både basen och arbetsgivaren att dra åt skogen om de bär sig illa åt.> Det är en beskrivning som jag också själv skulle kunna skriva under på. Jag vill inte förneka att det är stora svårigheter förknippade med att få till stånd en ökning av hushållssparandet. Genom den snabba penningvärdeförsämringen och de successiva skärpningarna av den indirekta beskattningen har det inte ställt sig särskilt lönande att spara. Åtskilliga år har förmodligen prisstegringarna varit större än vad som återstår av räntan på sparmedlen sedan skatten tagit sin del av avkastningen. Utbyggandet av socialförsäkringarna har dessutom medfört att en del sparmotiv bortfallit. Jag tror emellertid att det är oriktigt att se dessa reformer som ett skäl till att avvisa förslag som syftar till att ytterligare utvidga möjligheterna för människorna att öka sitt sparande och därigenom stärka sitt ekonomiska oberoende. Att jag inte är ensam om min bedömning av sparandets betydelse framgår också av att representanter för samtliga borgerliga partier i bankoutskottet för en tid sedan reserverade sig för en skrivning som syftade till stimulans av det enskilda sparandet. Herr talman! Jag ber än en gång ait få tacka finansministern för svaret på min interpellation.

Herr talman! Jag sade inte att jag kände till allt som finansministern berört i interpellationssvaret utan yttrade att det där konstaterades vad vi alla redan vet, nämligen att hushållssparandet förekommer som en restpost i nationalräkenskaperna, och detta är annat än vad finansministern gör gällande att jag sagt. Finansministern kan väl knappast komma ifrån de siffror jag redovisat, trots att statistiken kan vara otillförlitlig. Det kan inte förnekas att det skett en nedgång av hushållssparandet varvid det inte bara rört sig om justeringar utan om ett mycket kraftigt ras. Jag skulle kunna exemplifiera detta faktum på många olika sätt men skall nöja mig med att bara ta upp postbankens inlåningsöverskott, som sjunkit från 179 miljoner kronor 1967 till 92 miljoner 1969, d.v.s. en nedgång med nästan 50 procent. Ser vi på sparbankerna visar det sig att inlåningsöverskottet uppgick till 1 miljard 400 miljoner år 1967. 1968 hade beloppet sjunkit till 950 miljoner kronor, 1969 var det nere i 290 miljoner och efter en tolvmånadersperiod som slutade i och med utgången av mars månad i år var siffran endast 30 miljoner kronor. Herr finansminister, det rör sig inte om justeringar, utan man måste använda helt andra uttryck för att beteckna vad det egentligen gäller. Det skulle vara mycket intressant att få veta orsakerna härtill, men var och en har väl sina dubier. Jag hälsar med tillfredsställelse att finansministern för en stund sedan i medkammaren aviserade denna sparutredning, som jag tillsammans med flera andra ledamöter motionerat om vid årets riksdag. Om det nu är så att finansministern underkänner alla de yrkanden, alla de förslag och krav på sparstimulerande åtgärder som det gamla högerpartiet framfört och som också det nuvarande moderata samlingspartiet lagt fram, tror jag att den utredning som finansministern nu uppskjutit ganska länge skulle visa vad hans förslag egentligen kommer att innebära.

Herr talman! Herr Burenstam Linder har frågat mig om regeringen i tillräckligt hög grad observerat de risker som ligger i att försöka förena de två uppgifterna att samtidigt vara både stats makt och företagare. Svaret är ja.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet Wickman för detta svar. I sin vidd och fantasi och insiktsfullhet är svaret betecknande för det ambitiösa sätt på vilket statsrådet nalkas de allvarliga frågor som interpellationen gäller. Jag har funderat litet över om detta svar kan sägas vara statsrådet Wickmans bästa eller sämsta anförande han hållit i sitt liv. Det är mycket kort, och det utesluter ju möjligheterna att få med något större antal felaktigheter i anförandet. Om man ser saken på det sättet var det förmodligen det bästa anförande som herr Wickman hållit. Å andra sidan var den enda uppgift som herr Wickman lämnade felaktig, och då blir det ju ett komplett galet anförande. Ur den synvinkeln måste det därför vara bland de sämsta anföranden herr Wickman hållit. Det är min uppfattning att det är svårt att på ett riktigt sätt förena uppgifterna att samtidigt vara både statsmakt och företagare. Statsmaktens uppgift är att stifta lagar och dra upp ekonomisk-politiska = riktlinjer samt övervaka att de olika förordningar som finns efterlevs. Men om staten samtidigt som den är statsmakt driver egna företag finns det, herr talman, en risk, nämligen den att staten för att jämna vägen för de egna företagen åsidosätter sina uppgifter som statsmakt. Omvänt gäller också att staten som företagare lätt kommer att fungera otillfredsställande, eftersom staten-ägaren lockas till att vid företagens skötsel ta olika partipolitiska hänsyn. Om statsrådet menar att regeringen tillräckligt har beaktat dessa risker, så vill jag påstå att han har fel. Och för att visa det vill jag beröra några frågor som vi redan har haft anledning att diskutera här i riksdagen. Till att börja med vill jag då ta upp fallet Durox. Det är vid detta laget fullt klart att statsrådet lämnade felaktiga uppgifter om de verkliga förlusternas storlek. Vidare är det också klart — som herr Ohlin gjorde gällande i sitt resonemang med herr Wickman — att staten-ägaren före valet 1968 hade försökt dölja att det gick illa för Durox. Herr Ohlin hävdade på den punkten att det inte fanns någon tillfredsställande redovisning i publikationen Statliga företag. I det avseendet håller jag med herr Ohlin. Men det finns en omständighet som kanske ännu tydligare visar att det förekom någon sorts smussel och som inte kom fram under den debatt vi hade om Durox. Det förhöll sig nämligen så att man redan i början av 1968 visste att den nya fabrik man byggt var ett misslyckande, och då fanns det rimligen bara två alternativ: .endera lägga ned fabriken eller också genomföra omfattande ändringar i den. Men Ni valde en tredje väg, som blev mycket dyrbar för skattebetalarna. För att hindra ett avslöjande före valet lät statsmakterna av politiska skäl hålla i gång fabriken med ideliga driftsavbrott och stora extra rörelseförluster som resultat. Sedan vill jag också återkomma till en annan fråga som vi diskuterade här i höstas, nämligen de statliga läkemedelstillverkarnas insatser under 1960-talet. Jag påvisade i den debatten att de statliga läkemedelstillverkarna hade höjt priserna med i genomsnitt ungefär 100 procent under en tioårsperiod, under det att de privata tillverkarna hade höjt sina priser med ungefär 10 procent. Efter den debatten har Ni gjort gällande att mina uppgifter var oriktiga, men då vill jag påpeka, herr statsråd, att de är hämtade ur officiell statistik i vad avser de privata läkemedelsfirmornas prishöjningar. När det gäller de statli ga tillverkarnas prishöjningar är uppgifterna hämtade direkt ur företagens egna prislistor. Att Ni inte känner till dessa förhållanden och att Ni inte gör något åt dem visar att statsmakterna fungerar illa, när den dessutom skall vara företagare. En annan fråga gäller kontrollen av tillverkningen på den statliga sidan. Där är det intressant att notera att den professor som är både kontrollant och styrelsemedlem i statens bakteriologiska laboratorium nu lär ha begärt sitt utträde ur denna styrelse. Men det beror inte på att statsmakterna har observerat missförhållandet utan på att andra har gjort det. Jag vill också ta upp en annan fråga som har diskuterats här i riksdagen, nämligen frågan om elransoneringen. Statens vattenfallsverk har en ställning som både företag och myndighet på en gång. Myndighet är verket framför allt genom sin dominans i den s.k. centrala driftledningen. Behovet av elransonering blev aktuellt helt plötsligt och utan egentlig förvarning för allmänheten. I debatten här i kammaren gjorde Ni gällande att detta inte berodde på att myndigheten i fråga hade undanhållit några fakta, och Ni pekade på att den privata industrin är företrädd i centrala driftledningen. Men den privata kraftindustrin, som i år inte haft någon kraftbrist, blev inte i tid informerad av Vattenfall om det krisläge som Vattenfall befann sig i. För att visa detta kan jag åberopa ett brev från Vattenfall till den centrala driftledningens medlemsföretag så sent som den 27 januari i år, d.v.s. en vecka innan denna krisrapport om nödvändigheten av att genomföra en elransonering framlades. Vattenfall anför vissa förhållanden och skriver: »Ovanstående förhållanden har lett till en sådan försämring av kraftbalansläget att viss risk — ehuru fortfarande liten — ånyo föreligger för att en kraftbristsituation kan uppstå, om stark kyla skulle bli bestående i landet och vårfloden skulle inträffa sent.» Detta var alltså den information som Vattenfall skickade ut till medlemsföretagen i den centrala driftledningen. Jag skulle vilja karakterisera den informationen som lätt vilseledande. Och att informationen fick denna utformning måste i någon mån bero på att företaget Vattenfall — till skillnad från myndigheten Vattenfall — som länge drivit en hård reklamkampanj för elvärme inte ville kännas vid riskerna för en ransonering. Det är i så fall möjligt att Vattenfall använt sin ställning som myndighet till att uppskjuta de oundvikliga åtgärderna. Alltför sent och till extra obehag för landet böjde man sig för verkligheten. Så kommer jag till en annan fråga som vi helt nyligen diskuterat i riksdagen, nämligen statens samarbete med American Hospital Supply för att tillverka och försälja sjukvårdsmateriel. Herr Lothigius hävdade under debatten att staten redan innan riksdagen givit sitt medgivande inlett denna verksamhet under beteckningen Tufama. Herr Lothigius fick i detta sammanhang inte något svar på varför statsmakten för att driva sina egna företagsintressen kringgått riksdagens rätt att fatta beslut. Ett svar på denna fråga är så mycket mer behövligt som det i förra veckan meddelats mig att Förenade fabriksverken nu hemligstämplat allt material rörande beslut om detta projekt. Detta för i sin tur över till en annan fråga som är av likartad karaktär men som faktiskt inte tagits upp i riksdagen. När Statsföretag AB skulle bildas hade, enligt vissa uppgifter i pressen, förberedande verksamhet inletts redan före riksdagsbeslutet. Ni ställer ju ofta riksdagen åt sidan i dessa angelägenheter. Ni köper läkemedelsföretag och socialiserar apotek och bildar det ena bolaget efter det andra på ett sådant sätt att riksdagens beslutanderätt de facto inte kan utövas. Jag betraktar det som särskilt allvarligt, herr talman, att man valde denna metod också när man bildade det bolag som i fortsättningen skall spela en så stor roll, nämligen Statsföretag AB. Kritiken vid bildandet gällde bl.a. att tillkomsten av detta bolag skulle innebära att riksdagen fick minskad insyn i de olika statsföretageinis angelägenheter. Ni använder ofta vackra ord om insyn, herr Wickman, men Ni förnekar dem i praktiken lika ofta och särskilt när Ni lät detta bolag. smygbildas. Det skulle vara intressant att få veta vad de inledande aktiviteterna egentligen gick ut på. Exempel på hur staten-ägaren, för att nu ta upp ytterligare ett problem, trots allt fagert tal om konkurrens på lika villkor gynnar sina egna företag skulle jag vilja hämta från tryckerioch förlagsbranschen. Staten har tre företag som är verksamma i denna bransch, nämligen Allmänna förlaget, Utbildningsförlaget Liber och statens reproduktionsanstalt. Det finns nu inte tid för någon mera fullständig genomgång av de förhållanden som gäller för den statliga delen av denna bransch, men det är tillräckligt att fästa uppmärksamheten på vissa metoder som staten använder för att gynna de egna företagen. Dessa företag har till ryggrad kungliga brev som tillförsäkrar dem en monopolistisk särställning när det gäller att trycka och förlägga statligt material. Det sker inget öppet anbudsförfarande, vilket konkurrens på lika villkor skulle kräva. Utbildningsförlaget förlägger olika trycksaker för skolöverstyrelsens räkning, t.ex. läroplaner. Detta arrangeras på ett sätt som såvitt jag förstår innebär en kraftig subventionering av det egna förlaget. Skolöverstyrelsen gör i ordning allt material och lämnar det utan kostnad tryckfärdigt till Utbildningsförlaget. Förlaget ordnar med tryckningen men säljer sedan materialet till priser som innebär att man tar betalt även för det omfattande förberedelsearbete som skolöverstyrelsen gjort. även om det på grund av den bristande insynen är svårt att göra helt riktiga kalkyler kan man beräkna att Utbildningsförlaget t.ex. genom läroplan 69 för grundskolan — den s.k. Lgr 69 — som kom ut på hösten 1969 tillförts en subvention på drygt 1 miljon kr. Reproduktionsanstalten, SRA, förlägger kartor på för sig själv utomordentligt gynnsamma villkor; så förefaller det åtminstone, även om man naturligtvis som alltid när det gäller statliga företag får göra vissa reservationer på grund av svårigheten att få någon egentlig insyn. Anstalten trycker, såvitt jag förstår, kartorna åt kartverket och får betalt för trycket. Sedan ligger kartorna kvar hos reproduktionsanstalten, och så säljs de av denna till priser som innebär inte bara ersättning för trycknigskostnaderna utan dessutom ett ganska kraftigt pålägg. Därefter görs en avräkning med kartverket som går till på det viset att SRA ser efter hur mycket som har sålts, värpå man levererar tillbaka precis de summor som tryckningskostnaderna för detta material motsvarar. Tidigare fick kartverket dessutom royalty på vad som hade sålts, men om jag förstått det hela rätt är så inte längre fallet, utan vinsten, royalty och allt, tillfaller det statliga företaget som någon sorts subvention. Det förfarande som man har valt betyder också att SRA inte står för några lagringskostnader eller andra egentliga risker. Jag vill nämna också en annan sak som gäller SRA — fortfarande med reservation, eftersom det är svårt att få information om statliga företag. SRA gjorde år 1965 en nyemission på 4,8 miljoner kronor. Enligt vad man kan utläsa av verksamhetsberättelserna tecknade staten-ägaren de nya aktierna genom apportegendom, och det är inget fel i det. Det litet märkvärdiga är bara att denna apportegendom var en nybygsg nad, vars brandförsäkringsvärde var 10 miljoner kronor. Man gav alltså, om vi kan räkna på det sättet, en subvention till det egna företaget på drygt 5 miljoner kronor, och inga räntor eller andra omkostnader belastar dess resultat i fortsättningen. Herr talman! Med ett socialistiskt näringsliv får medborgarna inte egentligen höra talas om men väl känna av de missförhållanden som gäller på företagsområdet. En <:funktionssammanblandning — att samtidigt fungera som statsmakt och som företagare — är förklaringen till detta. Jag är, uppriktigt sagt, förvånad över att statsrådet så enkelt avfärdar den saken i sitt interpellationssvar. Låt oss anta att den av staten ägda affärsbanken, Kreditbanken, i något läge inte hade följt reglerna på valutaområdet. Jag undrar om statsmakterna skulle ha varit lika villiga att ge publicitet åt detta som de nu har varit när det gällt en privat affärsbank. Tror herr statsrådet det? Herr talman! Det görs för närvarande mycket medvetna ansträngningar att på olika vägar utsträcka statens direkta inflytande över skilda företag. Man socialiserar kapitalmarknaden och kapitalströmmarna, man inför olika planmonopol, man strävar efter att utvidga kontrollen över energiproduktion och energidistribution, man inför ganska nedhuggande kapitalskatter och man överväger skärpningar på en del håll i fråga om såväl dessa som företagsskatter. Man pressar på olika sätt företagen så att det uppstår en lust hos dem att av ren självbevarelsedrift samarbeta med eller sälja sig till den allsmäktiga statsmakten. Man nybildar företag själv och i samarbete med utländska intressenter och man använder skattepengar för att köpa redan existerande företag. Mot bakgrunden av denna mycket medvetna politik är det, herr talman, angeläget att industriministern överväger de problem som denna funktionssammanblandning innebär. Som ett led i detta vore det önskvärt att statsrådet ville kommentera de konkreta frågor och exempel som jag har anfört. Det gäller alltså framför allt sättet att bilda Tufama och Statsföretag AB, förhållandena inom de tre statliga företagen i tryckerioch förlagsbranschen och kanske också insyn i den socialiserade delen av affärsbanksväsendet.
Herr talman! Herr Burenstam Linder finner mitt svar kort och lägger i dess korthet in ett bristande intresse för de frågor som han har tagit upp. Jag vill emellertid fästa herr Burenstam Linders liksom även kammarens uppmärksamhet på hur han formulerade sin fråga i själva interpellationen. Det är en ovanligt kort interpellation, vilket i och för sig kan vara en fördel. Där sägs bara att »det från olika håll gjorts gällande att det finns vissa risker med att förena de två uppgifterna att vara statsmakt och att vara företagare. Statsmakten fungerar sämre när den skall utövas gentemot av staten själv ägda företag och företagen fungerar sämre när de skall dirigeras av en politiskt styrd statsmakt.> Inom parentes onekligen ett egendomligt uttryckssätt — hur skall en statsmakt vara styrd om inte politiskt? Detta är alltså hela motiveringen. Sedan sammanfattar han denna intellektuellt högtstående bakgrund i frågan om regeringen har uppmärksammat de problem som finns. När herr Burenstam Linder sedan kom upp i talarstolen hade jag den förhoppningen — fast nu är det sista gången — att herr Burenstam Linder skulle försöka föra ett principiellt resonemang. Detta har han avstått ifrån. I stället anför han vissa exempel. De kan i och för sig vara bra med illustrationer, men då bör de vara riktigt valda och de skall vara relevanta för frågeställningen. Herr Burenstam Linder vet emellertid mycket väl att även om den statliga företagsamheten har en begränsad omfattning kan en departementschef rimligen inte vara så å jour med utvecklingen att han känner till alla siffror som rör den, och herr Burenstam Linder bör därför inte anföra exempel där sådana sifferuppgifter åberopas. Dessutom drar han ofta in företag i dessa diskussioner som ligger utanför mitt departement.

Vi har haft statligt företagande länge i detta land, och därför har också problemen funnits länge. Låt oss då se på hur staten uppträder på olika marknader. Det finns statliga företag som är konkurrensföretag, alltså vanliga affärsföretag som konkurrerar med andra företag på en marknad; i de fallen är de statliga företagens inflytande på marknaden av naturliga skäl begränsat. Som exempel på den typen av företag kan jag nämna Norrbottens järnverk, Uddevaliavarvet och ASSI, som alla arbetar i hård och fri konkurrens med svenska och utländska privata företag. De kan knappast resa det problem som herr Burenstam Linder huvudsakligen är in tresserad av, nämligen hur staten såsom myndighet agerar gentemot sina egna företag i jämförelse med andra företag. Vidare finns det marknader där statens företag har en större dominans än i de fall som jag nämnde. Detta har gällt kraftproduktionen, det gäller självfallet också transportoch kommunikationssektorerna. Vattenfall nämnde herr Burenstam Linder som ett exempel. Meningen med det exemplet var väl att belysa hur Vattenfall har agerat dels som myndighet, dels som företag. Från den synpunkten var exemplet litet missvisande, eftersom Vattenfalls ställning i CDL inte är uttryck för någon myndighetsfunktion; Vattenfall agerar som ett mycket stort företag inom kraftindustrin i CDL tillsammans med övriga kraftföretag i landet. Eftersom vi debatterat denna fråga vid ett par tidigare tillfällen i denna kammare, är det inte stor idé att på nytt ta upp en debatt om kraftransoneringen och om den tidpunkt vid vilken beslutet härom fattades. Vattenfall har i varje fall inte i detta avseende kunnat utnyttja någon myndighetsfunktion för att göra sina företagsekonomiska intressen gällande helt enkelt därför att Vattenfall här inte har någon myndighetsfunktion. Det vore också felaktigt att betrakta Vattenfalls agerande på marknaden så att Vattenfall skulle ha missbrukat sin ställning gentemot konsumenterna i sin egenskap av ett mycket stort företag — såsom naturligtvis varje stort företag kan göra, oberoende av om det är statligt eller privat. Jag tror inte att någon kan göra gällande att Vattenfall har medfört att annan kraftindustri i landet behandlats orättvist eller oriktigt eller, vilket är viktigare, att konsumenterna blivit lidande av Vattenfalls starka ställning. Jag menar bestämt att diskussionerna kring elransoneringen inte kan åberopas som bevis härför. Det vanligaste sättet för staten att påverka utvecklingen är ju inte via sina egna producerande företag utan genom utövande av myndighetsfunktioner. Det finns många sådana myndighetsfunktioner hos myndigheter som arbetar efter regler som är fastställda av Kungl. Maj:t och riksdagen. Jag har svårt att se att det hos dessa myndigheter skulle föreligga en olämplig sammanblandning av statens olika funktioner. Det skulle föreligga en sammanblandning om det vore så — och det är väl det som herr Burenstam Linder menar är fallet — att en inspektionsmyndighet eller en upphandlande myndighet t.ex. skulle behandla de företag, som myndigheten har en relation till, olika med hänsyn till om det är statsägt eller privat. Föreställningen att så skulle vara fallet innebär i verkligheten en mycket allvarlig anklagelse mot de tjänstemän, som under tjänstemannaansvar utövar sina funktioner. Från denna synpunkt tycker jag det är ganska allvarligt att herr Burenstam Linder genom hela uppläggningen av sin interpellation och dessutom genom vad han säger i debatten vill göra gällande att tjänstemännen faktiskt handlar mot gällande regler och direktiv, t.ex. i upphandlingsförordningen. Det enda bevis härför som han åberopat i denna debatt har varit kontraktet mellan kartverket och SRA. Jag är ledsen att jag inte har detaljerna i detta avtal aktuella. Men jag vill erinra om att detta avtal ersatte ett tidigare monopolavtal med Esselte. Det tryckande och förläggande företaget är i detta fall ett serviceföretag åt myndigheten kartverket. Vilken partnern än blir får vederbörande helt naturligt så länge avtalet gäller en viss monopolställning. Att man i detta fall valt att ge ett statligt företag denna monopolställning är i och för sig inte anmärkningsvärt. Det var snarare enligt min uppfattning anmärkningsvärt att man tidigare hade låtit ett privatföretag ha denna monopolställ ning. Jag tror nämligen att man i detta avseende inte kan undvika en viss monopolfunktion. Det framgick kanske inte så direkt av vad herr Burenstam Linder sade, men det påståendet har ibland återkommit i den allmänna debatten att tjänstemännen skulle sammanblanda sina olika funktioner. Uppgifter som en tjänsteman får i en viss funktion skulle alltså komma till användning också i en annan funktion som han själv eller något annat statligt organ utövar. Jag trodde att herr Burenstam Linder i sin interpellation hade åsyftat just sådana risker, innebärande att informationer om ett enskilt företags planer, vilka kommer en tjänsteman till del, kan vidarebefordras till ett statligt företag som har med det privata företaget konkurrerande intressen. Den information som staten erhåller som myndighet skulle alltså utnyttjas av staten i dess egenskap av företagsägare. Detta skulle i och för sig stämma överens med herr Burenstam Linders konspiratoriska syn på statstjänstemännen. Om det är en sådan sammanblandning av funktionerna som herr Burenstam Linders interpellation syftar på — kammarens ledamöter märker att jag är tvungen att gissa mig till vad herr Burenstam Linder menar när han säger att staten har svårt att undvika en sammanblandning av sina båda funktioner, d.v.s. både myndighetsutövande och företagsägande — så är det också här i grunden fråga om samma anklagelse mot statstjänstemännen för att sammanblanda sina funktioner och inte skilja sina olika ansvarsområden. Ställer man frågan så har man samtidigt också besvarat den. Problemet att få informationer som kan användas i olika syften möter man dessutom inte bara hos statliga myndigheter utan återkommer också hos de privata affärsbankerna, där självfallet i många fall en tjänsteman får information om ett företag som är banken närstående samtidigt som banken handlägger låneärenden åt ett konkurrerande företag. även här skulle det föreligga risk för missbruk, om man har samma syn på människors bristande integritet som herr Burenstam Linder ständigt ger uttryck åt när det gäller statstjänstemännen. Det är en sådan uppfattning som återkommer när herr Burenstam Linder i detta sammanhang tar upp händelserna i Svenska handelsbanken. Jag har sett att herr Burenstam Linder i offentliga tal tagit upp denna fråga.

Det är djärvt att med denna utgångspunkt angripa den statliga affärsbanken. Svenska handelsbankens öppenhet är bra, och jag vill inte alls betvivla att bankens nuvarande ledning vill ställa förhållandena till rätta, men vi skall inte vara så blåögda att vi inte inser, att den öppenhet och redovisning som förekommit från bankens sida i hög grad framtvingats av inspektionsmyndighetens handlande och därför inte kan åberopas som någon speciellt moralisk kvalifikation. När jag har sagt detta vill jag understryka angelägenheten av att denna fråga snarast klaras upp, och detta inte bara med tanke på Svenska handelsbanken utan över huvud taget med hänsyn till svenskt bankväsendes anseende inom landet och även internationellt.

Jag anser det inte vara mycket mening med att i detta svar gå in på de olika fall som herr Burenstam Linder nämnt, men jag kan gärna ta upp en ny debatt om prispolitik. Jag skall emellertid beröra en sak, så att inte herr Burenstam Linder tror att jag vill dra mig undan debatt om konkreta frågor. Det gäller någonting som herr Burenstam Linder tydligen fann anmärkningsvärt. När vi gick till riksdagen med vårt förslag om inrättande av Statsföretag AB hade vi inte alls i hemlighet vidtagit förberedelser för att efter riksdagens beslut snabbare kunna sätta Statsföretag AB på fötter. Vårt handlande tycker herr Burenstam Linder är att föregripa riksdagéns beslut och brista i respekt för riksdagen. Det är ju ett argument som har förekommit i debatten om Statsföretag AB, och det har också använts i Uddcomb-affären. I och för sig kan det vid varje avtal som underställes riksdagen anföras detta argument, att vi i verkligheten har förberett en åtgärd innan riksdagens godkännande förelegat. Det ligger i sakens natur eftersom vi innan frågan underställes riksdagen måste träffa avtal och därmed förbereda den aktivitet det gäller. I fråga om Statsföretag AB har vi också handlat under full insyn. Förslaget om företaget var en offentlig handling, remissbehandlingen var i hög grad offentlig, och propositionen som lades fram på sommaren 1969 var ju också en offentlig handling. Förberedelsearbetet för att så snabbt som möjligt efter det att riksdagen fattat sitt beslut låta företaget verka och bli effektivt utfördes även under full offentlighet. Det är därför ett lika dåligt exempel som de andra, när herr Burenstam Linder anklagar oss för att ha smusslat i detta fall. Vårt handlande är en direkt konsekvens av vår öppet deklarerade politik att de statliga företagen bör skötas så, att de blir effektivare än hittills. Vi vill ge dem de redskap som behövs, och vi kommer att för riksdagen redovisa de åtgärder som är nödvändiga för att nå det syftet.

Herr talman! Jag ber att, litet försenat, få framföra mitt tack för att kammaren fick avnjuta åtminstone en del av herr Wickmans principiella syn på de frågor jag tagit upp i interpellationen. Även om vi länge har haft erfarenhet av statsföretagandet här i landet, är det ändå så att de erfarenheterna i framtiden, om socialdemokratiska partiet sitter kvar, kommer att bli helt annorlunda, eftersom det nu är fråga om en enorm utvidgning av det statliga inflytandet. Jag fick till att börja med en känsla av att herr Wickman inte var särskilt intresserad av att tala om de konkreta frågor som jag fäst uppmärksamheten på. Statsrådet brukar ofta använda den metoden att han säger att det är omöjligt för en industriminister att kunna allting. Ja, det kanske är omöjligt för en industriminister att kunna allting, således även de mera principiella frågor debatten gäller. Men om man hela tiden talar om insyn, så skall väl meningen vara att det för dessa frågor ansvariga statsrådet skall kunna och veta någonting och när herr Wickman debatterade med herr Bohman i första kammaren i mars i år sade han: Herr Bohman tog här två exempel, och det är bra att vi äntligen får några exempel, så att vi kan konkretisera debatten. Detta skulle jag nu också gärna vilja göra. Men först frågar jag om det verkligen är möjligt att uppfatta vad jag sagt som något slags konspiratorisk syn på statstjänstemännens roll. Att man upprättar kungliga brev och annat som gynnar de egna företagen i allra högsta grad har väl ingenting att göra med att tjänstemännen skulle konspirera och uppträda på felaktigt sätt. Tvärtom. Det är ni som har åstadkommit olika monopolitiska skrivelser, som tjänstemännen sedan naturligtvis måste följa. Jag har alls inga sådana anklagelser mot tjänstemännen. Jag tycker att detta är ett ganska trickartat sätt att liksom gå bakom och försöka få det att verka som om jag anföll tjänstemännen. Jag anfaller ert sätt att driva dessa frågor. Inte heller är jag ute för att skandalisera några statsföretag, utan jag är ute efter sanningen. Och därför frågar jag om det var hela sanningen vi fick av statsrådet Wickman ,när det gällde Statsföretag AB? Vad gjorde ni för någonting? Statsrådet säger: Det är självklart att vi i industridepartementet till att börja med företog en del inledande aktiviteter och tänkte över frågorna för att få klart för oss hur vi ville ha det. Statsrådet uttryckte sig alldeles tydligt på det sättet, men jag undrade om det verkligen förhöll sig så. Var detta allt vad ni gjorde?

Herr talman! Jag är vän av insyn, och det gläder mig att herr Burenstam Linder också är det, även om han är en aning selektiv i det intresse han visar för insynsfrågorna. Jag vet inte om herr Burenstam Linder verkligen vinner någonting med ett så enkelt debattknep som att framställa mig som okunnig. Jag är självfallet okunnig om våra företags olika konkreta projekt och ärenden, och jag skall vara okunnig om dem. Det vore fullständigt orimligt om dessa ting i detalj skulle redovisas för statsrådet — det vore inte bara ett sätt att förstöra företagens möjligheter att utvecklas, utan det skulle också förlama båda parter i samarbetet. Mot denna bakgrund blir jag inte alls förvånad, herr Burenstam Linder, när jag ibland får läsa i tidningarna om vad ett statligt företag gör utan att jag på förhand är underrättad. Detta är ingenting som jag anklagar de statliga företagen för. Det kan hända att jag framför den åsikten att företagets handlande inte varit det riktiga, men därav drar jag inte slutsatsen att de statliga företagens olika kontrakt och beslut skall föredragas i industridepartementet. Det vore orimligt att förfara på det sättet, och jag tror inte heller att herr Burenstanr Linder allvarligt menar att det bör gå till så. Och bortsett från att det vore enfaldigt att göra på detta sätt skulle det helt och hållet strida mot uppläggningen av vår statliga företagspolitik, nämligen att de statliga företagen skall ges frihet att utvecklas. Den mera direkta ägarinsynen i de olika företagen har vi ju lagt utanför departementet, i Statsföretag AB. Herr Burenstam Linder ställer på nytt frågan hur vi förberedde skapandet av Statsföretag AB.

Det rör sig om praktiska ting av typen lokalanskaffningar m.m., något som jag inte behöver i detalj gå in på här. Då kan man säga att detta är ett upprörande åsidosättande av riksdagen. Men jag tycker inte att så är förhållandet. Parlamentarismen innebär att vi i regeringen självfallet driver en politik som vi vet omfattas av riksdagsmajoritetens förtroende. Och i detta fall hade vi mycket mer än vår egen grupps förtroende. Att vi i sådana situationer, när vi med stor säkerhet kan förutse riks dagens beslut, tar en viss teoretisk risk är väl inte uppseendeväckande. Det innebär ju en viss ekonomisk risk att ikläda sig de begränsade kostnaderna för att bilda företag, men särskilt mycket kostar det inte att göra det. Det gäller vissa juridiska formaliteter och och praktiska, triviala förberedelser som måste klaras av för att vi i sådana här fall konkret och praktiskt skall kunna driva den politik som vi har riksdagsmajoritetens uppdrag att genomföra. Jag ser det inte som vare sig något underkännande eller något sidoställande av riksdagen. Inte heller är det uttryck för någon form av smygeri eller smussel. Denna företagsbildning som juridiskt föregick upprättandet av Statsföretag AB offentliggjordes också, efter vad mina medarbetare säger, t.o.m. i en kommuniké från industridepartementet. Och herr Burenstam Linder kan mycket lättare få uppgift om vad som händer med de statliga företagen om han någon gång ställer en fråga till industridepartementet. Det finns gott om telefoner, och det finns gott om tjänstemän som är fullt villiga att besvara herr Burenstam Linders frågor. Det finns även en industriminister som det går att träffa i andra sammanhang än via kammarens talarstol.

Det finns emellertid ett speciellt problem i detta sammanhang, och jag skulle gärna vilja höra litet närmare om hur industriministern ställer sig till det. Om staten har både en kontrollupp gift och en uppgift att driva företagsamhet, föreligger det alltid en obehaglig misstanke att en sammanblandning av varandra ovidkommande intressen kan förekomma. Dagens fråga har aktualiserats just för att man skulle få ett utomordentligt klart och entydigt besked från regeringen om att denna inte skulle ha ens en tanke på att tillåta en sådan sammanblandning att ovidkommande önskemål kunde misstänkas bli tillgodosedda. Jag har alltså sett denna diskussion närmast som uttryck för ett behov av att få ett klart och entydigt svar på denna fråga. Därför blev jag mycket förvånad då industriministern med anledning av ett exempel som herr Burenstam Linder nämnde — det gällde den statliga affärsbanksrörelsen — antydde att interpellanten ville angripa en statlig affärsbank.

Frågan är alltså om industriministern har den uppfattningen, att publiciteten i detta hypotetiska fall skulle ha blivit lika omfattande som den har blivit i det nu aktuella fallet.

Herr talman! Det är givetvis alldeles felaktigt om industriministern använde sin tid till att lära sig detaljer om de statliga företagen, men lika fel vore det om han inte använde den till att lära sig de väsentliga sakerna. Om man t.ex. köper ihop två stora läkemedelsproducerande företag är det enligt min mening väsentligt att man, innan man säger till svenska folket att man gör detta köp för att pressa priserna, tar reda på de erfarenheter som hittills har gjorts. Det är en sådan väsentlig fråga som industriministern bör använda sina olika tjänstemän till, om han inte själv har tid att räkna fram den typen av uppgifter. Jag undrar också om Statsföretag AB och sättet för dess bildande verkligen är en detalj. Jag fick en känsla av att det, eftersom olika partier slöt upp kring den allmänna idén att detta bolag skulle bildas, var ganska självklart att det bedrevs vissa förberedelsearbeten av skilda slag. Men jag har fortfarande inte riktigt fått veta vad det var som hände. Industriministern måste väl känna till det i alla fall? Det räcker inte att hänvisa till att industridepartementet sände ut en kommuniké — som jag icke har sett, trots att jag hos iupplysningstjänsten prenumererar på alla kommunikéer som kommer från industridepartementet beträffande olika statliga företag. Antagligen finns denna kommuniké fastän jag inte har sett den; jag anklagar inte upplysningstjänsten för detta, ty den kan ju ha kommit bort i hanteringen. Jag måste väl ändå kunna begära att industriministern skall känna till och inför kammaren vilja redogöra för vad som hände när AB Statsföretag bildades.

Herr talman! Låt mig säga till herr Holmberg att både mitt interpellationssvar och den vidare argumentering som jag har försökt utveckla visar att vi finner det utomordentligt angeläget att skilja mellan statens uppgift som kontrollorgan och dess uppgift som företagsägare. Jag är beredd att ge en fullt tydlig deklaration på den punkten — eller, rättare sagt, jag är beredd att upprepa den deklaration som jag redan har givit. Det är mot bakgrund av denna inställning angeläget att de företag som har en blandad myndighetsoch företagsfunktion får sina olika funktioner renodlade.

Den direkta ägarinsynen i de statliga aktiebolagen har överförts från departementen till förvaltningsbolaget. Också internt inom industridepartementet har det skett en uppdelning av funktionerna.

Sedan kom herr Homberg tillbaka till bankfrågan. Vad vi har upplevt är att en stor svensk affärsbank har handlat på ett sätt som ofrånkomligen är av allvarlig och från många synpunkter oroande natur. Jag upprepar min förhoppning att denna händelse snabbt blir utagerad. Hur det skall ske tillkommer det inte mig att ha något omdöme om; vi får avvakta den Åbjörnssonska kommissionens slutsatser. Men att med utgångspunkt i den händelsen ställa den hypotetiska frågan om pressreaktionen hade blivit densamma om samma upprörande men dess bättre — jag upprepar det — unika händelser hade inträffat i den statliga affärsbanken tycker jag faktiskt är litet omoraliskt. Av princip besvarar jag inte hypotetiska frågor, men jag skall göra ett undantag i dag. Det är väl ganska lätt att gissa vad som skulle ha hänt, om det som har utspelats i Svenska handelsbanken hade utspelats i Sveriges kreditbank. Jag utgår från att herr Holmbergs resonemang inte innebär att bankinspektionen skulle ha uppträtt på något annat sätt — det har herr Holmberg inte sagt och med den kännedom som jag har om herr Holmberg tror jag inte heller att han menade det. Bankinspektionen skulle ha handlat på precis samma sätt mot Kreditbanken som mot Handelsbanken. Det är egentligen också det som hela vår diskussion om myndigheternas handlande gäller, och på denna punkt är vi alltså överens. Men hur skulle pressen ha reagerat? Ja, vi kan vara alldeles övertygade om att pressen, därest det varit fråga om en statlig bank, skulle ha reagerat med ännu mycket större skärpa än vad som varit fallet när det gällt Handelsbanken. Slutligen vill jag till herr Burenstam Linder beträffande frågan om prisjämförelser säga, att det verkligen skulle vara roligt att ha en prisdiskussion med herr Burenstam Linder. Det skulle föra en smula för långt att nu gå in på herr Burenstam Linders sätt att argumentera i prisfrågan när det gäller statens bakteriologiska laboratorium. Jag skulle kunna ta kammarens ledamöters tid ganska länge i anspråk i denna fråga. Vad jag tidigare sagt och skulle kunna upprepa i en långvarig debatt är att herr Burenstam Linder i de jämförelser han gjort icke är intellektuellt hederlig. Jag är beredd att utförligt motivera detta påstående. Jag tycker att herr Burenstam Linder med hänsyn till den intensiva verksamhet han utövar i detta sammanhang också kunde ha lämnat jämförande uppgifter om prisnivåerna beträffande statens bakteriologiska laboratoriums vacciner och andra likartade svensktillverkade eller importerade preparat. Jag vet att han känner till dessa priser. Den absoluta prisskillnaden är intressant och utfallet av en sådan jämförelse blir att SBL:s priser legat lägre än de priser som registrerats t.ex. för likartade importerade vacciner. Det är en uppgift som är intressant för konsumenten och även för skattebetalaren. Beträffande SBL:s relativa prisutveckling, som innebär att dess priser höjs, har jag — eller rättare SBL:s chef, som jag tycker principiellt skall svara för denna debatt — lämnat en utförlig förklaring. Höjningarna har i icke obetydlig utsträckning, vilket bör nämnas när man diskuterar prisutvecklingen, ett samband med att riksdagen på Kungl. Maj:ts förslag ålagt SBL en högre kostnadstäckning än tidigare, vilket också måste avspegla sig i prissättningen. Det har inte förekommit något smussel eller några konstigheter vid förberedelserna för bildandet av Statsföretag AB. Staten övertog ett s.k. skrivbordsföretag för att ha en juridisk person som kunde hyra lokaler och över huvud taget genomföra de praktiska förberedelserna för bolagets bildande. Självfallet innebar de utgifter som detta företag ådrog sig ett risktagande, vilket jag emellertid bedömer som mnaturligt och försvarbart. Om riksdagen inte hade godkänt vårt förslag till bildandet av Statsföretag AB, hade naturligtvis dessa kostnader fått täckas på annan väg. Detta innebär dock inte något hemlighetsmakeri. Det förvånar mig som sagt att herr Burenstam Linder icke kommit över den kommuniké som i detta sammanhang utfärdats från industridepartementet. Vi har inte gjort någon stor affär av saken, utan har betraktat den som en rutinbetonad åtgärd i syfte att så snabbt som möjligt genomföra en företagsbildning.

Herr talman! När man hör denna debatt kan man inte underlåta att fundera över hur kommunikationerna fungerar mellan industridepartementet och Statsföretag AB. Jag har stor förståelse för att ett statsråd inte kan ha alla uppgifter i samband med olika aktiebolags tillkomst och verksamhet aktuella för sig. Herr Burenstam Linder tog emellertid upp en fråga som behandlades i en debatt här i riksdagen den 18 mars, varvid jag yttrade mig mot bakgrunden av att ärendet hade behandlats i statsutskottets femte avdelning. Under den debatten ställde jag ett antal frågor beträffande bildandet av det nya företag som skulle sköta läkemedelsutrustningen, varvid statsmakterna ville samarbeta med en amerikansk firma. Frågorna riktades tre gånger till herr Olhede som är både statssekreterare i industridepartementet och ordförande i Statsföretag AB. Använder man sig av maskerade bolag för att föregripa riksdagens åtgärder? löd en av frågorna. Frågan ställdes med anledning av diskussionen om tillkomsten av AB Tufama. Jag frågade vidare: Finns det ett bolag som heter Tufama som inregistrerades i december 1969 med uppgift att tillverka och försälja produkter inom hälsooch sjukvården inklusive pappersprodukter, består bolagets styrelse av fyra advokater, är ägaren en annan person, avviker bolagsordningen på några punkter från § 119 i aktiebolagslagen och är företagets adress Sveavägen 92, 3 trappor? Jag fick inga svar på frågorna, och detta trots att ordföranden i Statsföretag AB deltog i debatten och hade att förklara hur bolaget tillkommit. Nu finns det alltså möjligheter att få reda på hur det ligger till eftersom statsrådet är här, ty någon av er måste ändå känna till förhållandena. För att bidra till ett klarläggande kan jag nämna att jag vet att det på Sveavägen 92 fanns av Statsföretag AB förhyrda lokaler. På ytterdörren satt en lapp med påskriften Tufama. Förfrågade man sig om Tufama fick man veta att det gällde ett projekt som gick ut på att göra förberedande undersökningar rörande av sättningsmöjligheter för produkter inom sjukvårdsområdet. Det var just sådana produkter som man avsåg att tillverka och sälja tillsammans med American Hospital Supply. Vid besöket underströks kraftigt att Tufama inte var ett bolag utan ett projekt. Vid förfrågan på patentoch registreringsverket visade det sig att det fanns ett bolag med namnet Tufama, som hade bildats i december 1969 och i vars ledning stod en advokat som dessutom är styrelseordförande i ett annat statligt bolag. AB Tufamas uppgift enligt bolagsordningen var att tillverka och försälja produkter på sjukvårdsområdet. Det har senare sagts att det här bolaget bildats på uppdrag av den amerikanska firman American Hospital Supply i syfte att skydda namnet Tufama, och detta kan ju vara formellt riktigt. Men varför används samma namn av den statliga gruppen, om gemensamma aktiviteter inte inletts redan innan riksdagen fattade sitt beslut? Föregriper man riksdagens beslut i stor omfattning när de olika bolagen bildas? Det var bl.a. den frågan jag ville ha svar på. Är man litet klurig och van vid korsord är det inte svårt att räkna ut att namnet Tufama tydligen är sammansatt av Tu i Tumba pappersbruk, fa i fabriksverket och ma i American Hospital Supply. Men varför kan man inte få en redogörelse för dessa saker. Det rör sig visserligen bara om ett av de många statsbolag som kommer, men skall det vara så här varje gång information lämnas om ett nytt statligt företag? Herr talman! Jag skall inte närmare gå in på det faktum att representanter för AB Tufama redan en vecka efter debatten i riksdagen med intensivt intresse besökte Karolinska sjukhuset och fullgjorde vissa uppdrag beträffande material från det amerikanska företaget 0. S. V. Dessa förslag kunde de svenska företagen ha lämnat på ett lika elegant sätt; man har sedan många månader tillbaka prov i gång vid andra sjukhus här i landet.

Herr talman! Herr Wickman sade att han var beredd att stå för påståendet att mitt sätt att räkna när det gällde dessa priser var intellektuellt ohederligt. Det förefaller djärvt. Han sade att om man gjorde prisjämförelser i nuet, skulle man till skattebetalarnas glädje finna att SBL var oerhört billigt i förhållande till andra. Låt mig läsa upp ett brev från en person som har bättre insyn i dessa frågor än vad herr statsrådet antagligen har och bättre insyn än vad jag har. I brevet heter det: Det kostar 4:20 att framställa en liter destillerat vatten. Detta gäller internpriser i statens bakteriologiska laboratorium. Alltså 4:20 för detta vatten. Det kostar 6:85 för en liter NaCl-lösning. — Dessa priser är helt annorlunda i apotek; detta är mitt eget tillägg. — Så går det tvärs igenom. Kostnaderna för framställning av lösningar och substrat ligger 2—3 gånger över de priser som privatfirmor begär för samma preparat. Skulle jag falla för den idén, att låta SBL göra diapositiv, får jag betala 26 kr. per styck. Ett privatföretag, skriver han, tar 5 kr. och tillägger: »>Mest groteska är kanske ändå kostnaderna för glasdisk. Med hjälp av utomstående expertis har man genomfört tidsstudier och beräknat disktider för alla förekommande varuslag, som anges med 5 decimaler. Att diska en 5-liters cylindrisk glasburk kräver sålunda 0,11955 timmar. Priset på disktid har sedan beräknats till 50 kr. per timme. Att diska en burk kostar sålunda 5:98. Ett centrifugrör, inköpspris 11 öre, kostar 1:17 att diska. En 100 ml. glasbägare, pris 0:95, kostar i disk 1:78» etc. Och så fortsätter brevet på samma sätt. Jag gör gällande att det är djärvt att säga att mina beräkningsmetoder är intellektuellt ohederliga. Låt oss nu återkomma till frågan om Statsföretag AB. Man gjorde alltså något arrangemang som om jag förstått rätt gick ut på att man skulle vara framsynt och förberedd och inte stå handfallen den 1 januari, när man skulle starta den verksamhet som riksdagen var så angelägen om att få i gång. Jag har inte fått bättre besked. Jag har frågat många gånger. Därför skulle jag för protokollets del vilja redogöra för hur jag har förstått att detta gått till. För att börja med kronologin så avlämnades den 29 maj 1969 Kungl. Maj:ts proposition i detta ärende. Nästa datum är den 6 september 1969. Då kom någonting som heter stiftelsekungörelse för Aktiebolaget Sverker 279. Jag har här papper från patentoch registreringsverket som intygar dessa fakta. Det kan intressera industriministern, att om man studerar det ena papperet utanpå så finner man orden »Stor brådska» och så ett privatnamn samt »påstås ha lovat snabb behandling>. Bråttom var det. Och myndighetsmetoder använde man för att få fram sina beslut. Till styrelseledamöter i David Sverker valdes för det första statssekreterare Klas Sven-Göran Olhede samt vidare direktören, förutvarande inrikesministern Rune Johansson och generaldirektör Gunnar Svärd samt två personer vilkas namn jag inte behöver besvära kammaren med att nämna. Den 23 september inkom registreringsansökan för detta förvaltningsbolag, och det registrerades på två dagar som jag redan sagt. Den 16 oktober — här kommer nu mitt uppe i röran ett officiellt datum — bordlades propositionen i riksda gen första gången. Den 8 december gjordes enligt brev från Försvarets fabriksverk en insättning om 3 miljoner kronor på David Sverkers checkkonto i Sveriges kreditbank. Låt mig läsa upp det brevet för skojs skull. Brevet är ställt till Rationell planering, ett annat statsföretag: »>Broder! Bekräftar härmed insättning av tre miljoner kronor på David Sverkers checkkonto i Sveriges <kreditbank. Pengarna har utbetalats mot en av Gunnar Svärd i David Sverkers namn undertecknad revers som i kopia bifogas. Hälsningar. Försvarets fabriksverk, ekonomiavdelningen.» Den 10 december behandlades propositionen i riksdagen, varvid beslut fattades att bolaget skulle bildas den 1 januari. Och den 1 januari bildades det. Den 11 mars kom ett annat sådant där brev från fabriksverket. Det är ganska komiskt, ty Statsföretag AB visste då tydligen inte hur mycket pengar man var skyldig Försvarets fabriksverk. Det första brevet handlade ju om en utbetalning till David Sverkers konto i Kreditbanken. Nu framgår det klart att det var en utbetalning till Statsföretag. Så här lyder brevet: »>Åberopande dagens samtal med direktör Sköld lämnar vi här nedan en specifikation över vår fordran på Er.> Därefter följer en specifikation, som omfattar dels de nyss nämnda 3 miljonerna samt en del annat. Summan är litet drygt 5 miljoner. Nu kan jag inte annat än undra. Statsrådet har i dag klart deklarerat att riksdagen och svenska folket skall ha fullständig insyn i vad som händer. Han har vidare talat om förberedande aktiviteter och det ena med det andra, och han har sagt att man självfallet inte kunde stå oförberedd den 1 januari. Den som tittar efter litet grundligare finner att förberedelser gjorts långt i förväg och att det skett utbetalningar av mycket stora belopp. Jag tycker att det är konstigt. Jag har roat mig med att slå upp »Aktiebolagsrätt> av Knut Rodhe, professor i juridik. Där hittade jag på s. 22 följande: »Vid den närmare utformningen av reglerna om bolagets bildande har man framför allt haft två synpunkter för ögonen. Dels har man velat skydda de blivande aktieägarna mot risken att de skulle bli vilseledda i fråga om bolagets ändamål och beskaffenhet, dels har man velat skapa en viss publicitet kring bolagsbildningen för att därmed avskräcka från osunda transaktioner som inte tål offentlighetens ljus.> Ni har inte givit någon speciell offentlighet åt det här. Jag undrar hur det egentligen kommer sig. I bolagsordningen för bolaget sägs det — det är mycket intressant att konstatera — att syftet är att förvärva och förvalta aktier i andra bolag och driva därmed förenlig verksamhet. Det står alltså inte att det är fråga om ett litet 5 000 kronorsbolag som har tillkommit för att man skall kunna förbereda Statsföretag AB:s insatser så småningom. Det var uppenbarligen också mycket stor brådska. Jag kan inte riktigt förstå varför man skulle — om den där lilla anteckningen på det officiella papperet är riktig — behöva pressa tjänstemännen på det sättet och påstå att de måste snabba på med att få i gång bolaget. En liten bagatell är att man vid det första sammanträdet beslöt att trots att det inte funnits tid att kalla till stämman enligt de regler som gällde i bolagsordningen så skulle aktieägarna ändå anse att kallelsen var riktig. Det var en oerhörd brådska — mycket konstigt. Stiftelsekungörelsen, som publicerades i pressen — något som man måste göra — är undertecknad med helt okända namn, en uppsättning bankjurister i Kreditbanken. Jag undrar vad man skulle göra med 3 miljoner kronor två dagar före riksdagsbeslutet. Man hade åtminstone kun nat vänta till några dagar efter beslutet. Jag är inte konstitutionell expert, så jag vet inte vad som är tillåtet, men jag är förvånad över att fabriksverket hade rätt att verkställa en utbetalning på 3 miljoner kronor till ett 5 000-kronorsbolag, låt vara att styrelsen för bolaget bestod av förutvarande inrikesministern Rune Johansson samt herrarna Olhede och Svärd. Jag är förvånad, och jag vet, som sagt, inte om det är tillåtet att förfara på det viset. Jag är också förvånad över — fast det är en bagatell — den dåliga skåpordning som tydligen råder i Statsföretag AB, när man måste ringa upp och fråga hur mycket man är skyldig Förenade fabriksverken. Det vore mycket intressant att höra vilka synpunkter industriministern har på dessa frågor.
Herr talman! Jag vill säga till herr Lothigius att vi i dag för en interpellationsdebatt som, enligt interpellationens formulering, skulle röra sig om ett principiellt problem, som jag också har tilllåtit mig att beteckna som viktigt. Vad händer då? Jo, efter besvarandet av interpellationen dras den ena frågan efter den andra upp. Herr Holmberg frågar vad som skulle hända om en hypotetisk händelse inträffade i Sveriges kreditbank. Herr Lothigius återupptar sin diskussion om bildandet av företaget Tufama och jag skall då åberopa vad jag tidigare sagt, nämligen att jag inte kände till bolaget, när frågan tidigare togs upp i riksdagsdebatten. Det var inte så konstigt, eftersom en advokatfirma hade inregistrerat namnet — för att skydda det — på uppdrag av det amerikanska företaget. Men om vi skall diskutera hela frågan om sjukvårdsföretaget, vilket vi mycket väl kan göra, får väl ändå herr Lothigius ställa en ny fråga. Jag skall då gärna lämna alla upplysningar som finns tillgängliga för da gen. Ärendet är, som herr Lothigius vet, ganska komplicerat och några bindande beslut har inte fattats. Sedan kan vi diskutera hur mycket det kostar att diska på olika ställen, herr Burenstam Linder. Men när jag säger att hans jämförelse är ohederlig menar jag det. Jag anser nämligen att det är ohederligt att jämföra prisutvecklingen för ett sortiment, nämligen de vacciner som det nu är fråga om, med Pprisutvecklingen för ett helt annat sortiment, nämligen den totala läkemedelsförbrukningen, och hävda att utvecklingen beträffande det ena sortimentet visar hur utvecklingen skulle ha blivit för det andra, om vi hade haft en statlig läkemedelsindustri. Det är ganska orimligt att göra sådana jämförelser, och det vet herr Burenstam Linder. Felen med de riktiga och rättvisande jämförelserna är för det första att de är betydligt besvärligare att utföra, för det andra att de inte alls — vilket är ännu väsentligare — ger de resultat som passar herr Burenstam Linder.

Herr Burenstam Linder och jag har givetvis litet olika känslighetspunkter. För mig är det litet svårt att inse att någon som lyssnat till herr Burenstam Linders skildring skulle kunna bli speciellt upprörd över det handlande som återgavs. Varje transaktion som omnämnts är nämligen fullt normal och ett uttryck — jag upprepar det — för en ambition att få i gång Statsföretag AB. Det går inte så lätt och fort att starta ett företag som många tror, men av skäl som borde vara uppenbara också för herr Burenstam Linder var det angeläget att företaget kom i gång så snabbt som möjligt. Jag vill bekänna att det i och för sig var en besvikelse i min arbetsplanering att vi inte tidigare fick fram propositionen om Statsföretag AB. Nu lades den fram så sent att den kunde behandlas först vid höstriksdagen. Skulle företaget kunna komma i gång från årsskiftet, var dessa åtgärder nödvändiga och det har inte förekommit något som helst försök att dölja dem. En så utförlig redovisning som den herr Burenstam Linder gav oss skulle jag också mycket gärna ha lämnat, om herr Burenstam Linder hade ställt frågan till mig på det sättet. Jag anser visserligen inte dessa detaljer vara av sådant intresse som herr Burenstam Linder gör, men därvidlag kan finnas olika bedömningar. Jag vill bara inte att denna debatt skall avslutas på ett sådant sätt att någon lever i föreställningen att jag skulle ha velat dölja någonting av det som herr Burenstam Linder talat om. Som jag sade i inledningen till detta för mig avslutande inlägg i debatten startade vi debatten med den magistrala frågan, om det föreligger risker med att staten har en dubbel funktion: staten som myndighet och staten som företagare. Det är en diskussion som är värd att föra. Jag har avgett deklarationer på den punkten. Jag har också sagt hur vi organisatoriskt tror oss kunna undvika eventuella risker och att den avgörande garantin emot varje form av maktmissbruk i sista hand ligger i förtroendet för vår förvaltnings sätt att fungera, i den demokratiska kontrollen och insynen i förvaltningens sätt att fungera. De frågor som vi tagit upp här är egentligen frågor, som förekommer på många andra håll i vårt samhälle. De är inte knutna enbart till förekomsten av statligt företagande, vilket i detta sammdanhang enligt mitt förmenande fått en mera unik betydelse än vad det egentligen har. Denna debatt har inte fått särskilt många bidrag, därför att så gott som samtliga de fall som tagits upp har inte snuddat vid frågan om huruvida det förelegat en sammanblandning av myndighetsutövning och företagsägarintressen. På en enda punkt i hela den långa historia som herr Burenstam Linder återgav förekom någonting som innebar en insinuation åt det hållet. Herr Burenstam Linder tyckte att det var upprörande att en tjänsteman, som arbetade med företagsbildandet, ringde till patentoch registreringsverket och framförde önskemål om att ärendet skulle handläggas så snabbt som möjligt. Detta fick genast karaktären av påtryckning. Men massor av företag gör på samma sätt, och de har säkerligen legitima skäl att vilja få sina ärenden snabbt handlagda. Varför skulle det vara egendomligt att ett statligt företag i det fallet kräver konkurrens på lika villkor? Varför skall inte en företrädare för ett statligt företag få ringa upp en tjänsteman och säga att det är av intresse att ett ärende handlägges snabbt? Det kan finnas olika skäl till att man vill att handläggningen skall ske snabbt. även ett statligt företag kan ha legitima skäl för detta. Det händer ofta inom departementen att sådana framställningar görs; finansministern t.ex. kan uppvaktas i olika skattefrågor, där den som uppvaktar honom är angelägen att få ett snabbt besked. Det är inte något uppseendeväckande att ett företag vill ha ett snabbt besked. Och jag menar att den friheten bör vi verkligen ge även statliga företag, om vi inte till varje pris vill diskriminera företagen därför att de är statliga.

Om det är det sistnämnda vi menat, då skall vi säga ut detta och föra debatten mera på det principiella planet än ta kammarens tid i anspråk med denna utomordentligt långa skildring av AB Sverkers olika öden.

Herr talman! Statsrådet säger att detta med AB Tufama egentligen inte hör samman med interpellationen och att jag därför borde ställa en särskild interpellation i den frågan. Men, herr statsråd, det står ju följande i interpellationssvaret: >Herr Burenstam Linder har frågat mig om regeringen i tillräckligt hög grad observerat de risker som ligger i att försöka förena de två uppgifterna att samtidigt vara både statsmakt och företagare.» Jag har velat påvisa att här finns vissa risker. De personer som utgör högsta ledningen i Statsföretag AB och i departementet kunde inte ge svar på frågan, när den diskuterades här. Och jag menar att det uppstår risker när man inte kan få någon klar insyn i hela affären. Vid den debatt som den gången fördes här i riksdagen satt ifrågavarande person i AB Tufama här i kammaren. Han var utlånad av fabriksverket, antar jag — men jag vet förstås inte vem han fick sin lön av. Den mannen hade tidigare diskuterat med statssekreteraren i industridepartementet och med ordföranden i Statsföretag AB. Men ändå fick jag inget svar. Det måste följaktligen vara fel någonstans, när det hela inte fungerar, trots att kontakten mellan nämnda personer är så god. Den man det här gäller har också varit anställd i industridepartementet. När man under sådana förhållanden inte får något svar, är det ju inte underligt att man frågar sig, om det ändå inte försiggår något smussel. Varför talas det inte rent ut, om man har rent mjöl i påsen? Varför kan man då inte klarlägga hela situationen? Mot den bakgrund jag här angivit måste det bero på bristande vilja när man inte svarar. Att det inte beror på bristande kunskaper är jag alldeles övertygad om.

Herr talman! Jag har av tidningsskriverier förstått att herr Wickman lever i den föreställningen att den prisundersökning jag gjorde om läkemedelstillverkningen på den statliga sidan bara gällde ett par tre produkter. Men när vi debatterade denna fråga sade jag, och jag har upprepat det i dag, att jag har gått igenom varenda prisuppgift rörande hela sortimentet, inte bara prislistorna för statens bakteriologiska laboratorium utan även för statens veterinärmedicinska anstalt. Och de siffror jag kommit fram till avser inte bara ett par tre vacciner, som statsrådet försökte göra gällande, utan de rör hela verksamheten. Det är alltså inget fel på min undersökning. Intellektuell ohederlighet är en mycket allvarlig anklagelse som jag mycket sällan lastas för. Jag vill inte påstå att jag är felfri, men i detta fall har jag inte varit intellektuellt ohederlig. Tvärtom har jag gått till verket med all den erfarenhet jag har från en ganska lång tid i akademiska kretsar. Vad sedan gäller Statsföretag AB och dess bildande spelar herr Wickman plötsligt oskuld och säger att han och jag tydligen har litet olika känslighetspunkter. Ja, det har vi verkligen! Vi har olika känslighetspunkter när det gäller hur sådana saker skall skötas. Jag tror också att svenska folket har en helt annan känslighetspunkt än herr Wickman föreställer sig. Statsrådet Wickman spelar som sagt oskuld och är inte upprörd. Men varför inte tala om då hur det förhåller sig? Jag har ju flera gånger hemställt om svar på mina frågor, inte bara dykt upp helt plötsligt och slungat ut anklagelser. Jag har bett om en redogörelse för hur det för håller sig, och statsrådet har flera gånger haft chansen att tala om det. Och sedan säger herr Wickman: Fråga gärna tjänstemännen i industridepartementet, så får ni svar. Jag har ju frågat högsta instansen i departementet, men jag har inte fått något svar, utan jag har blivit tvungen att själv redogöra för dessa saker. Det är mycket oklädsamt att komma tillbaka och säga ungefär att det där var ju ingenting, det är bara en detalj. Jag finner det djupt oroande om det som jag påtalat bara skulle vara en detalj. Jag anser att alla de frågor jag tagit upp, och som industriministern inte har besvarat tillfredsställande, är exempel på vad jag kallar för funktionssammanblandning.